Herr talman! Nooshi Dadgostar har frågat bostads, stadsutvecklings och it ministern Mehmet Kaplan vad han avser att göra för att säkerställa att hyresgästerna inte kommer att lida ekonomisk skada av flytten i samband med stadsomvandlingen i Kiruna och Gällivare. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Regeringen anser precis som Nooshi Dadgostar att det är viktigt att värna hyresgästerna och hyresrätten. Regeringen vill främja hyresrätten som en modern och trygg boendeform. Bland annat har en utredning om stärkt ställning för hyresgäster tillsatts. I fallen med Kiruna och Gällivare/Malmberget rivs bostäder i områden som påverkas av gruvdriften och ersätts med nya bostäder. I Kiruna ska stora delar av staden flyttas till ny lokalisering, och i Malmberget rivs bostäder som ersätts med nya i Gällivare. Omflyttningsprocessen sker under en relativt lång period. Med nuvarande brytningsnivåer i gruvorna bedöms avvecklingen i Kiruna och Malmberget hålla på i ca 20 år till. LKAB och dess styrelse har ansvar för bolagets operativa verksamhet, vilket inkluderar hantering av kostnader som hänger ihop med samhällsomvandlingen. Utgångspunkten är att samhällsomvandlingarna ska hanteras inom befintlig lagstiftning och att relevanta kostnader ska belasta den som orsakar dem. Det är viktigt att bolaget har en konstruktiv dialog med intressenter inom ramen för samhällsomvandlingen. Vad gäller hyresgästernas situation förs en dialog med Hyresgästföreningen. Bolaget redovisar att sedan 2009 har ca 400 hushåll med hyresrätt i LKAB:s bestånd flyttat från områden som påverkas av gruvdrift. Dessa har fått lämna önskemål om sitt kommande boende, och de flesta har fått nytt boende inom det befintliga beståndet där hyresnivåer och standarder är likt det de flyttar från. Hyresgästerna har fått förtur till lediga bostäder inom det befintliga beståndet. En nybyggd bostad har normalt en högre standard än de bostäder som rivs. Det gör att dessa hyresgäster får betala en högre hyra. All flytt till nyproduktion har hittills varit frivillig då ersättningsbostad har kunnat erbjudas i det befintliga beståndet. Enligt LKAB:s ersättningsprinciper kommer alla hyresgäster på orten, oavsett hyresvärd, att erbjudas förtur till bostäder inom LKAB:s befintliga bestånd. Det finns en överenskommelse mellan LKAB och Hyresgästföreningen där man erbjuder alla berörda hyresgäster på orterna som flyttar till nyproduktion en successiv hyreshöjning, så kallad trappning av hyran.

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. I dag pågår en stadsomvandling i kommunerna Gällivare och Kiruna för att statliga LKAB ska kunna fortsätta att bryta malm. Det är alltså statligt påkallat, och det är statliga intressen som är upphovet till att många människor nu behöver flytta och att flytten ska genomföras. Innebörden är att hyresrätter som folk bor i ska rivas för att sedan ersättas med nya hyreshus som hyresgästerna ska flytta till. Problemet med det är att hyresgästerna riskerar att få väsentligt höjda nyproduktionshyror. Jag vill fortsätta att säga att det är statliga intressen som har lett till att man har tvingats riva. Det är inte fastighetsägarna eller hyresgästerna själva som har tagit detta initiativ. Nyproduktionshyror skulle i många fall innebära en fördubbling av den hyra som hyresgästerna har i dag. För de flesta framstår det som orimligt att nuvarande hyresgäster ska betala för gruvdriften ur egen plånbok. Saken är också den att fastighetsägarna i området å sin sida får ett väldigt generöst erbjudande från LKAB. Antingen får de sin fastighet inlöst till 1,25 gånger marknadsvärdet eller också får de en ersättningsfastighet. Detta innebär att hyresvärdar och villaägare kommer att få en högre standard i samband med stadsomvandlingen, vilket innebär lägre driftskostnader, medan hyresgästerna får ta den stora smällen genom högre hyror till en hyresvärd som själv kommer att få sänkta kostnader. Jag är helt övertygad om att ministern själv tycker att det inte låter rimligt. Det är inte rimligt, och det är inte rättvist. Det som oroar mig är också att många tycker att ministern och regeringen inte har skött stadsomvandlingen och det som nu händer i samband med stadsomvandlingen på ett bra sätt. Man kunde till exempel läsa i tidningen att Gruvtolvans ordförande Jan Thelin var väldigt missnöjd med det sätt som ministern har skött stadsomvandlingen på. Han säger: "Regeringen har inte tagit greppet när det gäller LKAB. - Just nu borde regeringen engagera sig ännu mer, inte minst vad gäller stadsomvandlingen i Kiruna. Men inte ens kommunledningen når fram, som jag har förstått det." Han är också personligen besviken på statsministern, som inte har skött detta på ett bra sätt. Det oroar Vänsterpartiet mycket att det inte verkar som om ministern har engagerat sig i frågan och bryr sig om de hyresgäster som nu eventuellt kommer att tvingas fördubbla sina boendekostnader. Det är viktigt att regeringen klargör att hyresgäster som inte vill och inte kan flytta in i nyproduktion till nyproduktionshyror inte ska tvingas till detta. Det är Vänsterpartiets ingång. Det är viktigt att det blir rättvisa förhållanden mellan dem som bor i villa och dem som i dag bor i en hyresrätt. Regeringen och ministern säger helt riktigt i svaret: "Relevanta kostnader ska belasta den som orsakar dem." Hyresgästerna ska inte drabbas av högre kostnader. Det är därför viktigt att LKAB ser till att det finns tillgång på lediga lägenheter i det äldre beståndet till lägre hyra. Samtidigt ska vi veta att det inte är sannolikt att flyttkedjor kommer att lösa problemet för alla hyresgäster. Andelen nyproducerade hyresrätter kommer att bli avsevärt högre än i jämförbara områden - så är det ju - och tillgången på äldre hyresrätter med lägre hyror kommer att minska kraftigt. Ministern behöver gå in och tydligt ge ett uppdrag till LKAB om att sköta situationen på ett bättre sätt.

Herr talman! Tack, närings och innovationsministern, för svaret och tack, Nooshi Dadgostar, för interpellationen! Det finns något jag tycker är den springande punkten. LKAB försöker egentligen hitta en lösning, med den trappa som ministern pratar om, baserat på deras avtal. Men det som inte kommer fram är att LKAB hade ett ursprungsförslag. Om det inte finns någon lägenhet i det befintliga beståndet hos LKAB och man måste flytta till en nyproducerad lägenhet får man en hyrestrappa där. Men man ska egentligen inte beröras av en hyreshöjning. Om det efteråt kommer fram en lägenhet i det gamla beståndet får man välja: Antingen flyttar man till det gamla beståndet eller också får man en hyreshöjning. Men det försvann i den dialog som fanns en gång. Jag vet inte varför. Man kanske insåg att det kommer att kosta och att det helt enkelt inte kommer att finnas tillräckligt med lägenheter i det gamla beståndet. Men det var en gångbar väg som fanns: Okej, du blir tvungen att flytta till en ny lägenhet, men du blir aldrig berörd av det som är den springande punkten. Varför ska hyresgästerna få högre hyra när de som äger fastigheterna tvärtom får lägre hyra, får bättre standard, nyare och fräschare fastigheter med lägre förbrukning av energi och annat? Det gäller inte hyresgästerna, och det är beklagligt. En sak till: Vad tycker ägaren och du som har ansvaret för statliga bolag, Mikael Damberg? Hur aktiv ska en ägare till statliga bolag vara? Du hänvisar många gånger till den operativa verksamheten, att LKAB:s styrelse ska sköta detta. Tycker ägaren och du som har ansvaret för statliga bolag att du ska ha koll på dina bolag? Ska du vara en aktiv ägare, så att du hela tiden vet vad som händer i bolagen, så att det inte blir överraskningar för oss skattebetalare, så att vi undrar vad som hände? Jag tycker att det är jätteviktigt att vi har en aktiv ägare som ser till bolagen och vet vad som händer i bolagen. Om det någon gång krävs att man pekar med hela handen, då behövs just det, för att säkra en bra utgång i många lägen. Eftersom vi nu behandlar hyresgästerna tänker jag inte gå in på något annat. Men jag vill fråga: Tycker näringsministern att det är viktigt att man är en aktiv ägare som verkligen har engagemang för bolagen och inte bara går på bolagsstämma när det går bra för bolagen och det är kul utan också har koll på sina bolag i andra tider?
Herr talman! Tack för interpellationen! Jag börjar med Birger Lahtis funderingar. Det är väldigt viktigt att man är aktiv ägare för de statliga bolagen. Inget bolag mår bra av en ägare som inte är aktiv, har koll och också ställer relevanta frågor och ser till att den styrelse som är tillsatt gör vad den har i uppdrag att göra. Ansvarsfördelningen är viktig. Att köra dubbelkommando och styra ett bolag från två håll tror jag absolut inte på. Det är också därför som regeringen i det som har redovisats i form av Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande klargör förhållandena mellan ägare, styrelse och ledning. Det är styrelsen för de bolag där staten har ett ägarintresse som har ansvar för att sköta dem föredömligt inom de ramar som finns, med lagar, bolagsordning, eventuella ägaranvisningar och statens ägarpolicy. Det är otroligt viktigt att känna till den ansvarsfördelningen. Om vi talar om LKAB: Sedan LKAB drabbades av de lägre malmpriserna tror jag inte att det finns något annat statligt bolag som jag har ägnat mer tid åt som ägarminister. Bara för att ta ett exempel med den nya vd som har kommit på plats i LKAB: På den korta tid som han har varit vd har jag vid tre tillfällen diskuterat med honom situationen för bolaget, de genomlysningar som nu genomförs av bolaget, de planer som finns framöver och hur man tar sig an bolagets framtid. För oss som skattebetalare är LKAB ett av de viktigaste bolagen i statens portfölj. Just nu pressas alla gruvbolag på den internationella scenen enormt hårt av de låga malmpriserna. Jag har inget annat uppdrag än att se till att vi förvaltar de här tillgångarna på ett långsiktigt bra sätt, så att LKAB tar sig igenom den här svåra tiden och kan vara stark inte bara i år och nästa år utan om fem och tio år, för det är viktigt inte bara för Kiruna och Norrbotten utan också för Sverige som industrination. Jag tar alltså LKAB:s utveckling på mycket stort allvar. När det gäller frågan om hyresgästernas ställning: Det är viktigt att inse att den stadsomvandling som sker naturligtvis innebär en ganska stor påfrestning på de här samhällena. Allt upplevs inte som roligt när man genomför rivningar av delar av städer och flytt av städer. Det kan i någon mening kännas påtvingat, eftersom verksamheten är orsaken till flytten. Å andra sidan är min bild, när jag har besökt de här orterna i många olika sammanhang, att människor på orten är väl medvetna om att det handlar om gruvans framtid, att det beror på var gruvkropparna går och var man måste utvinna malmen och att det är anledningen till samhällsomvandlingen. Det står man starkt bakom, eftersom man vet att det i mycket är grunden för den ekonomi och den framtid som samhällena ser framför sig. Det är klart att det med stor sannolikhet kommer att innebära att några kommer att behöva flytta lite grann mot sin vilja och att några kanske inte får den förtur som de hade drömt om. Då finns den trappa som är framförhandlad med Hyresgästföreningen om hur man ska kunna gå från ett boende till ett annat utan att hyresnivån ska påverkas av det på en gång. Jag kan avsluta mitt första inlägg med att säga: Den här situationen är inte helt olik en annan situation som hyresgäster kan drabbas av, när de påverkas av en renovering som de kanske själva inte har beslutat om, och det efter renoveringen blir högre standard och därmed också högre hyra i hyresbeståndet. Det är inte helt skiljt från andra verksamheter där hyresgäster faktiskt drabbas.

Herr talman! Det blir problem när de som eventuellt har de svagaste inkomsterna upplever att de ska få betala mest för detta, eftersom hyresvärdarna och villaägarna blir överkompenserade i flytten. Det är det jag tycker blir orättvisan i detta, och ministern svarar inte riktigt på det. Det finns ingen överenskommelse mellan LKAB och Hyresgästföreningen. Jag har frågat företrädare för Hyresgästföreningen, och de berättade att man i över ett års tid har försökt förhandla med LKAB om en avsiktsförklaring men att LKAB än så länge har valt att inte skriva på den. Jag skulle vilja att man gjorde det, helt enkelt. Avsiktsförklaringen bygger på tanken att öka rörligheten i fastighetsbeståndet så att hyresgästen kan erbjudas en lägenhet. En ökad rörlighet kan komma till genom den här trappningen som vi alla är överens om, och det är positivt om man vill det. Men om det inte finns tillräckligt med lägenheter i det äldre beståndet med liknande storlek och hyra måste LKAB lösa det genom en personlig rabatt på hyran för en nyproducerad lägenhet med liknande storlek. Det är det som är poängen. För många människor innebär trappningen på fem år inte en tillräckligt bra deal. Man får under fem års tid en disponibel inkomst som är mindre. Det är resultatet. Vill man till en nyproducerad lägenhet med ganska kraftigt höjd hyra är det bra, men om det inte är möjligt behöver LKAB gå med på den avsiktsförklaring som man har diskuterat tillsammans med Hyresgästföreningen och som har funnits med hela tiden men som man nu backar från. Sedan vore det också bra att komma ihåg att det här bara gäller LKAB:s eget fastighetsbestånd och att problemet förstås kvarstår för hyresgäster med andra fastighetsägare. Det vore bra om LKAB tillsammans med Hyresgästföreningen och andra berörda fastighetsägare kom överens om en gemensam lösning. Privatekonomin riskerar för många människor i det här området att försämras kraftigt. Precis som ministern säger vill många bo kvar i sitt område. Möjligheten att flytta från kommunen helt och hållet är begränsad, och många vill inte det, men kanske tvingas man till det om man måste flytta in i en nyproducerad lägenhet med den hyra som det innebär. Jag tycker att det vore rimligt att om det inte finns tillräckligt med lägenheter i det äldre beståndet ska hyresgästen få flytta in i nyproduktion till den gamla hyran. Det är svårt att se varför LKAB inte skulle gå med på det. Kostnaderna för detta är små. Har man råd att subventionera städhjälp för rika stockholmare har man väl råd att ge en hyresrabatt till de enskilda som drabbas hårt av detta. Det är klart att det spelar roll att det är det statliga bolaget som är källan till detta, för ministern har möjlighet att påverka. Det finns inte närliggande kommuner eller områden att flytta till. I större städer hade det kanske funnits det. Omfattningen är mycket stor här, och vi riskerar att få en modell där det är de med svagast ekonomi som får betala det allra högsta priset för denna stadsomvandling. På sikt kan nuvarande lagstiftning diskuteras och ändras på - det behövs nog - men stadsomvandlingen pågår nu, och det här är en väldigt speciell situation. Lagstiftarna har kanske tidigare inte tänkt på detta, men nu kan vi göra det. Då är det rimligt att statliga bolag kompenserar fastighetsägare och hyresgäster på samma sätt.

Herr talman! Det som jag fortfarande kan hänga med på är att ministern säger att det statliga bolag som han sedan han tillträdde har haft mest kontakt med är LKAB och den nya vd:n där, och det är bra. Men bilden som målas upp i medierna i Norrbotten är inte samma som den som ges här i dag. Nooshi var inne på att det fanns en avsiktsförklaring mellan LKAB och Hyresgästföreningen. Jag besökte dem i höstas, och avsiktsförklaringen var färdig att skrivas under, men de backade. Ministern har rätt i att om det är någonstans som man har förståelse för det här är det i Malmberget, Gällivare och Kiruna. Det är få som sätter sig emot det här. De förstår att det är LKAB som gör att de här orterna över huvud taget finns - det finns alltså goodwill där - men att de svagaste ska få betala priset för att malmpriserna gick ned och att man därför backar är jävligt fel. Det är jävligt fel att de svagaste i samhället betalar för att malmpriserna råkade gå ned precis när man skulle ingå ett avtal. Avtalet var grundat på att om du bor i en nyproducerad lägenhet och det sedan dyker upp en äldre lägenhet i beståndet ska du välja - antingen tar du lägenheten i det äldre beståndet eller så accepterar du hyreshöjningen. Då är det reko, som jag ser det.
Herr talman! Jag tror att den här frågan har hamnat i ett besvärligt läge därför att folk är ganska oroade för vad som händer med LKAB:s ställning långsiktigt. Det är ju inte bara vad som händer med samhällsomvandlingen som påverkar LKAB, utan det är också de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för kommande gruvnivåer och hur man ska klara de investeringar som krävs. Då räknas alla kostnader in. Det innebär inte att LKAB på något sätt av det lägre malmpriset påverkas i sitt ansvar för samhällsomvandlingen. Om man vill ned på en lägre nivå i gruvan och det påverkar staden så att den måste flyttas har man ett ansvar att ersätta de relevanta kostnaderna för detta. Det är den ersättningen som LKAB förhandlar med aktörer om. Skillnaden mellan mig och Vänsterpartiet är att verkligen se att LKAB har ansvar för att driva det här som ett bolag och att jag inte som minister har ansvar för att bestämma vilken avtalsnivå LKAB ska fatta beslut om. Jag hoppas att man kommer överens med alla så att det blir en bra överenskommelse med de berörda parterna. Men om man inte blir överens i de här avtalskonstruktionerna är det ytterst en juridisk process som kommer att avgöras i domstol. Jag tror att det vore konstigt om riksdagen eller regeringen hade en principiell uppfattning om exakt vilken nivå alla avtal ska sättas på, därför att LKAB har ett ansvar för att driva denna fråga och även komma överens med parterna. LKAB har redovisat de principer som de har ansett ska gälla för ersättningen. Om man flyttar in i en bostad med högre kvalitet och högre värde är det precis som med andra hyresrätter. Nu har vi ingen lagstiftning, vilket påtalades av interpellanten, som säger exakt hur det ska gå till i en sådan här situation, men vi har en annan lagstiftning som säger att en hyresgäst som bor i ett bestånd som ska renoveras och därmed får en högre hyra måste bestämma om man ska bo kvar eller söka sig någon annanstans. Det LKAB har gjort är att man, som jag uppfattade det och försökte säga, har kommit överens om den här trappan. Vid sidan av det som gäller om man bara hade renoverat eller byggt nytt har man också kommit överens om att ha en trappstegsmodell som gör att hyreshöjningen inte slår in med en gång. Jag uppfattar att det finns en bild av att det ändå var ett bättre system än att det bara rakt av skulle bli en högre hyra. Jag tycker att LKAB har visat att man har ansträngt sig för att försöka hitta en modell för att hantera detta. Jag tror att man både från LKAB:s och Kiruna kommuns sida gärna hade sett att alla som ville bo kvar i ett gammalt bestånd med låg hyra kunde göra det. Nu räcker inte de bostäderna till när man måste flytta delar av staden och riva det befintliga beståndet. Vi vet ju alla att när man bygger nya bostäder är de alltid dyrare än gamla bostäder. Det är ju det som är problemet. Ska alla människor ha någonstans att bo kommer några att behöva bo i nya lägenheter. Jag tar den här frågan på stort allvar. Jag kommer att följa den, och vi kommer också att ha en malmfältsgrupp där vi diskuterar inte bara samhällsomvandlingen utan framför allt de nya utmaningar som LKAB står inför. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att de kostnader som nu uppstår, oavsett om det är i gruvdriften eller samhällsomvandlingen, kommer att räknas in i kalkylen för LKAB för att se om man klarar av att göra alla de investeringar som krävs inför framtiden. Mitt största ansvar för bolaget måste vara att se till att bolaget agerar korrekt men också att man för progressivitetsdiskussioner och ganska jobbiga effektivitetsdiskussioner för att vara konkurrenskraftiga i framtiden.
Herr talman! Jag tycker inte riktigt att ministern har uppfattat vad skillnaden är mellan det speciella som nu händer i Kiruna och Gällivare kommuner och vad som annars brukar pågå på bostadsmarknaden. När fastighetsägare och hyresgäster förhandlar om renoveringar brukar det vara påkallat av att standarden är för låg, och då finns det en förhandling mellan hyresgäster och fastighetsägare, som vi har kommit överens om juridiskt tidigare. Skillnaden här är att det är påkallat av statliga LKAB, och det är ministern som är ytterst ansvarig för detta. Det är en stor skillnad. Vi har aldrig varit med om detta tidigare. Det finns ingenting som juridiskt förhindrar ministern att uppdra åt bolaget som ministern är ansvarig för att behandla fastighetsägare och hyresgäster lika i denna väldigt speciella situation. I förlängningen kan man naturligtvis ändra lagstiftningen så att vi i framtiden är förberedda om en stad eventuellt kommer att behöva flyttas. Men i denna speciella situation behöver vi behandla alla lika så att inte den starka oro som nu finns bland många hyresgäster uppstår eftersom de ser att de inte kommer att ha råd att betala sina boendekostnader. Det är väldigt stor skillnad på nyproduktionshyra och den hyra som de har betalat tidigare. Då kan man göra på det sätt som föreslogs i avsiktsförklaringen, som man redan har diskuterat och varit överens om men som LKAB nu konstigt nog har backat ifrån. Det är det som är poängen. Det är ett åtagande som endast skapar mycket marginell statsfinansiell påverkan. Jag vill verkligen trycka på det. Nyproduktion av bostäder ger till exempel redan stora momsintäkter till staten. Det här kommer inte att kosta mycket, och det kräver inte mycket av regeringen. Men det skulle betyda otroligt mycket för tusentals att utvecklingen är fortsatt god i dessa kommuner.
Herr talman! Den viktiga principen här är att det är den aktör som orsakar skada eller skapar en situation som kräver en flytt av hyresgäster, i det här fallet ett företag som heter LKAB som har statligt ägande, som ska ersätta för de relevanta kostnader som uppstår. Jag tycker att LKAB har och ska fortsätta att ha en dialog med parter och aktörer lokalt i de samhällena. Och jag tycker att de har visat att de försöker hitta konstruktiva vägar, inte minst genom trappan men också genom den garanti som de har försökt införa. Den innebär att när en ledighet i det befintliga LKAB-hyresgästbeståndet uppstår ska man få förtur i mån av plats. På det sättet har LKAB försökt hitta vägar framåt i de här frågorna. Jag har också förstått att LKAB kommer att titta på om det finns särskilda grupper som hamnar väldigt i kläm. Då är man beredd att diskutera det för att se vad man ska göra i de specialfallen. När en hyresgäst flyttar till ett boende som har högre standard, högre bruksvärde, på en normal hyresmarknad kan det också bli en högre hyra. Det kommer att bli ett frivilligt val för några i den här situationen. Några vill flytta till ett bättre boende när samhällsomvandlingen sker. Man kanske vill flytta till ett bättre läge på orten. Men det kan också vara på det sättet att de gamla lägenheterna inte räcker till. Då har LKAB föreslagit trappan för att hitta en tillvänjning av kostnaderna upp till den nya hyran och med det nya bruksvärdet. Jag kommer definitivt att lyssna på de aktörer som är med här. Men jag vill inte ändra ansvarsfördelningen. Vi har nämligen gett LKAB och LKAB:s styrelse ansvar att hantera bolagets framtid. Bolaget ska hantera samhällsomvandlingen på ett kostnadseffektivt sätt men också klara de framtidsinvesteringar som bolaget står inför. Det är inte lätt på den världsmarknad som nu råder. Styrelsen har ett väldigt svårt och tungt ansvar i den här frågan.